Herr talman! Som framgick av vad Sture Palm nyss sade är det nu 15 år sedan riksdagen i en skrivelse begärde att regeringen skulle effektivisera skattereglerna för att hindra multinationella företag från att undandra sig skälig beskattning. Det är också hela 12 år sedan LO i en skrivelse till regeringen begärde övergång till den s.k. globalmetoden, som innebär att man vid viss grad av samhörighet mellan olika koncerndelar inte accepterar separata kalkyler för den svenskbaserade delen av en internationell koncern. Fortfarande är denna fråga föremål för beredning inom regeringen. Detta torde vara något av ett rekord i passivitet. Inte ens det förhållandet att landet haft ett mellanspel på sex år av borgerliga regeringar kan riktigt ursäkta detta. Före jul avgav alltså riksdagsrevisorerna sin skrivelse, där man yrkade på en skyndsam översyn av skattereglerna och i väntan därpå vissa delåtgärder, för vilka det presenteras tankar och underlag i det av RSV sammanbragta omfångsrika och mycket grundliga materialet. Att denna fråga går så oerhört långsamt framåt, får redan i sig ses som en besvärande belastning. Vad som definitivt uppkallar till gensagor är den behandling utskottet ägnat revisorernas skrivelse. Det är ju ingen viljeyttring åt något håll. Man konstaterar visserligen behovet av en översyn av bl.a. den s.k. korrigeringsregeln, men det sker i en så undvikande form, att det inte på något sätt kan anses politiskt binda en regering. Jag har fullständigt klart för mig att beskattningsproblemen när det gäller multinationella företag är en oerhört komplicerad materia. Jag är också klar över att en summariskt tillämpad globalmetod stöter på både tekniska och politiska svårigheter. Det har ju t.o.m. visat sig svårt att hävda en rimlig tillämpning av den mer modesta s.k. arm's-length-metoden. Men svårigheterna får för den skull inte leda till den totala uppgivenhet som utskottsbetänkandet andas. Någonting måste nu ovillkorligen ske. Regeringen måste fås att agera. Och jag vill ställa några frågor till utskottets talesman, om man gjort sig några tankar om hur det kan göras. Den första frågan är: Vad ämnar man göra på det politiska planet från svensk sida för att söka få fram bättre lösningar? Den andra frågan är: Har man haft tankar på att genom övergång till skatteformer, som inte är knutna till vinstoch överskottsbegrepp utan till andra kriterier för verksamheten, komma åt den undandräkt av skatt som de multinationella anknytningarna och koncernförhållandena möjliggör? Och min sista fråga: Kunde man inte från utskottet ha givit ett något starkare uttryck för en politisk vilja på området? Med hänsyn till det enligt vår mening oacceptabelt vaga utlåtandet och mot bakgrund av den långa tid som förflutit sedan frågan aktualiserades av riksdagen 1970 ser jag mig föranlåten att göra en markering genom att yrka bifall till motionen från C.-H. Hermansson.

Herr talman! I det nu föreliggande betänkandet från skatteutskottet behandlas revisorernas förslag 1984/85:9 om multinationella företags skatteförhållanden. I samband därmed har utskottet också haft att behandla två motioner i samma ärende. Revisorernas förslag innehåller dels en studie om de multinationella företagens beskattning, som är upprättad vid Stockholms universitet, dels en tilläggspromemoria med vissa förslag som enligt revisorerna kan övervägas för att effektivisera beskattningen. Den här förstudien liksom förslagen i tilläggspromemorian har varit ute på en omfattande remissomgång. Förstudien har i allmänhet godtagits av remissinstanserna, och den har betecknats som en bra redovisning av gällande lagstiftning och den praxis som finns på området. Men några särskilda förslag till åtgärder framläggs inte i förstudien. Beträffande de förslag som revisorerna redovisar i tilläggspromemorian är däremot remissinstansernas uppfattningar betydligt mer delade. Revisorerna har betonat att förslagen i tilläggspromemorian är exempel på vissa åtgärder som kan övervägas för att förbättra läget på området. I sina överväganden säger revisorerna följande: ”Revisorernas nu genomförda granskning har syftat till och resulterat i en översiktlig kartläggning av läget på beskattningsområdet såvitt avser de multinationella företagens beskattning. Kartläggningen visar att det finns behov av en översyn av rättsområdet. Denna bör ske skyndsamt. Översynen bör till en början göras av riksskatteverket. Därvid bör den forskning som pågår på området beaktas.” Utskottet är helt enigt med revisorerna att det är mycket angeläget att det arbete som pågår på riksskatteverket, redovisat i revisorernas förslag vid remissbehandlingen, fortsätter och intensifieras. Utskottet har också gjort den bedömningen att revisorernas förslag, med det omfattande material som redovisats, bör utgöra underlag för den fortsatta översynen av beskattningsområdet. Utskottet förutsätter vidare att man, utan särskild begäran från riksdagen, kommer att pröva de förslag till åtgärder som har lämnats av revisorerna. Jag skall så säga några ord om de två motioner som har behandlats i samband med revisorernas förslag. I yrkandet i Carl-Henrik Hermanssons m.fl. motion, som vi har att ta ställning till, begärs ett skyndsamt förslag till beskattning av multinationella företag enligt den s.k. globalmetoden, dvs. med hänsynstagande till koncernernas totala vinst. Idén om att gå över till den s.k. globalmetoden behandlas i förstudien från Stockholms universitet. Där uttalar man oro för en övergång till globalsystemet. I ett sådant fall skulle, säger man, de mödosamt uppbyggda principerna för internationella företags beskattning, som nu gäller, raseras och man fick i stort sett börja om från början. Med detta betyg anser vi att det finns goda skäl att avstyrka den motion som är avlevererad av vänsterpartiet kommunisterna. I den andra motionen, motion 2357 av Gunnar Björk i Gävle och Pär Granstedt, begärs en skyndsam utredning av förutsättningarna för och möjligheterna till en lagändring syftande till att Sverige bättre kan hävda sin rätt till beskattning av i landet uppkomna vinster. Såsom framgår bl.a. av riksskatteverkets redovisning pågår ett sådant arbete. Man anser också att det reformarbetet bör ske kontinuerligt. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan. Låt mig sedan göra några reflexioner med anledning av Sture Palms inlägg. Vi har använt oss av klämmen att ”lägga till handlingarna”. Med detta uttryck menar utskottet naturligtvis inte att ingenting skall hända härefter. Utskottet har klart och tydligt markerat att det förutsätter att det material som revisorerna har tagit fram skall utnyttjas i det fortsatta arbetet på detta område. Tvärtom är det ytterst angeläget att det arbete som nu pågår på riksskatteverket liksom vid universiteten i Stockholm och Uppsala bedrivs med all intensitet och att förslag till förbättringar av lagstiftningen redovisas allteftersom de framkommer. Jag tror inte att vi behöver en utredning på detta område med parlamentariker som försöker lösa hela problemkomplexet. Det torde förhålla sig så som riksskatteverket har sagt — och där arbetar man dagligen och stundligen med dessa frågor — nämligen att det skulle vara en praktiskt oframkomlig och ineffektiv väg att i ett sammanhang söka lösa alla frågor. Reformarbetet bör i stället ske kontinuerligt. Jag tror att det är en riktig slutsats. Det är fråga om ett mödosamt arbete, där man steg för steg får försöka förbättra lagstiftningen och komma fram till en bättre beskattning av de multinationella företagen.

Herr talman! Jag skall inte fördjupa mig alltför mycket i vad vi revisorer har föreslagit. Jag gick igenom det i mitt första anförande. Vi har pekat på önskvärdheten av en skyndsam översyn av rättsområdet och att man borde påbörja arbetet med utfärdande av anvisningar och föreskrifter för tillämpningen av kommunalskattelagen. Vi har också sagt att man borde översätta OECD-rapporten om prissättningsfrågor i detta sammanhang, för att nämna några exempel. Jag skall inte ge mig in på detta såsom det väsentliga. Det väsentliga är att när man en gång läser i protokollet vad 1985 års riksdag beslöt om beskattning av multinationella företag, finner man att det i utskottets kläm står att riksdagen lägger förslaget ”till handlingarna”. Detta är bedrövelsen i det hela. Vi tycker att skatteutskottet har presterat en briljant skrivning. Den korresponderar inte alls med att man efter denna skarpa skrivning slår ett silkesnöre om alltsammans, buntar ihop det och lägger det under bordet. Det är intressant att se vad som menas med att lägga saker och ting ”till handlingarna”. I Ordbok för svenska språket sägs att uttrycket skall tolkas så att man lägger något åt sido, icke tar vidare befattning med det eller lämnar ärendet utan avseende. I Ord för ord sägs att man arkiverar, lämnar utan avseende eller skrinlägger frågan. För att vara riktigt säker gick jag till riksdagens upplysningstjänst och frågade vilken av dessa ordböcker som man skall förlita sig på i detta sammanhang. Där tog man fram ett citat ur Nusvensk ordbok, där det sägs att med uttrycket ”lägga till handlingarna” menas att man lägger saker och ting på hyllan för att inte vidare ta någon befattning med ärendet. Det är klart att med en sådan kläm kan det bli denna fullständiga missuppfattning att det 15-åriga beslutet skyfflas under mattan och inte skall resultera i någonting. Olyckan är att ni med denna starka skrivning inte har givit uttryck för någon viljeyttring. Inte hade någon tagit alltför illa vid sig, om man när man har meningar i utskottet låtit riksdagen ge detta till känna för regeringen. Det är den enda invändning vi har i sammanhanget. För oss gäller det inte någon prestige. Ni har själva beställt undersökningen. Nu är den gjord, och det har visat sig att det inte har hänt någonting. Vi trodde att man stod fast vid den inställning som riksdagen hade under Kinna-Ericssons tid i gamla bevillningsutskottet. För den socialdemokratiska revisorsgruppens del vill jag bara säga, att blir det fråga om votering om detta utlåtande kommer vi att avstå från att rösta.

Herr talman! Den hållning som skatteutskottets talesman här intar är, menar jag, ett typiskt exempel på de obotfärdigas förhinder. Det är ju en sak att komma med kritik och bygga upp förhinder mot att ta upp något i saker och ting som andra föreslår, men när en sakfråga på det här sättet har legat i 15 år utan att något avgörande hänt, borde man kunna kompensera detta sitt negativa ställningstagande mot andra genom att i stället visa att man kunde göra någonting själv. Det trista är att utskottet inte självt begär någonting, inte självt tar någon ställning som ger frågan den politiska dignitet som den i verkligheten har. Budskapet från utskottet är i själva verket: Fortsätt att på expertplanet studera de här frågorna, men vi skall icke ge detta arbete någon politisk riktning eller någon politisk dignitet. Man avvisar tvärtom uttryckligen försök från ytterligare en motionär i ärendet — motion 2357 — att upphöja det fortsatta arbetet till någon form av parlamentarisk utredningsdignitet. Om man vill välja den formella vägen att inte ta upp frågan så, kan man ju inte sedan säga: Vi vill inte heller ta ställning, vi skall inte ge frågan någon politisk dignitet från utskottets sida. Det kommer att fortsätta att arbetas med den här skatterättsliga och juridiska problematiken, men arbetet skall fortskrida utan klart syfte. Det skall inte ges någon slutpunkt. Det skall inte finnas något program för hur det hela skall utmynna i effektiva åtgärder. Man kan bara dra den slutsatsen av detta skatteutskottets ställningstagande att utskottet icke är berett att komma med några politiskt motiverade krav. Där ger de icke frågan den dignitet den borde ha. Den har för dem ingen speciell dignitet.

Herr talman! Den här frågan har faktiskt en stor dignitet för skatteutskottet. Det är bara det att vi inte tror att vi löser den genom att tillsätta utredningar. Som jag har sagt tidigare är detta ett mödosamt jobb, och man får undan för undan försöka justera lagstiftningen för att få den att fungera på ett bättre sätt. Där har jag stöd även från Landsorganisationen, som säger att frågan är av den arten att omfattande utredningar inte behövs; det står på s. 193 i de handlingar som vi har fått från revisorerna. Det pågår ju dels forskningsarbete på de här områdena vid Stockholms universitet och Uppsala universitet, dels ett intensivt arbete på riksskatteverket, som har fått särskilda medel för att jobba med frågorna. Då har vi konstaterat att det material som riksdagens revisorer nu har tagit fram är ett bra material, som man kan använda i det arbete som bedrivs på riksskatteverket och i den fortsatta forskningen för att man skall kunna vidta de åtgärder som är möjliga för att få en korrektare beskattning av de multinationella företagen. Det tror vi är en mer framkomlig väg än att föreslå att man skulle tillsätta en parlamentarisk utredning, som hade suttit några år och sedan avlämnat stora deklarationer, vilket Jörn Svensson tydligen tycker att vi borde göra. Här är det fråga om ett praktiskt och mödosamt jobb att hitta vägar till en bättre beskattning.

Herr talman! Nu måste väl ändå Rune Carlstein själv höra hur han motsäger sig. Först åberopar han, tydligen som någon sorts försvar för sin ståndpunkt, att expertarbetet fortsätter. Sedan åberopar han, i ett helt annat sammanhang mot mig, att LO lär ha sagt att det är redan gjort vad som behövs för att ta politiska initiativ på området. Dessa yttranden strider ju fullständigt mot varandra. Vad det egentligen handlar om här är ju vad Sture Palm redan har klart visat, nämligen vilken politisk dignitet man ger den här frågan. Det är mycket möjligt — och det är jag fullt beredd att erkänna — att det inte är lämpligt att gå , vägen över en parlamentarisk utredning. Om det är en längre och politiskt krångligare väg, behöver vi inte ta den. Men då får man å andra sidan inte samtidigt inta den attityden att skatteutskottet inte på något sätt skall försöka trycka på för att påskynda denna fråga, som har legat och mer eller mindre vilat i 15 år. Det är väl ändå tydligt och klart också för Rune Carlstein och för alla ledamöter i skatteutskottet att med ett så vagt uttalande som betänkandet til syvende og sidst utmynnar i behöver ingen regering känna sig förpliktad att ge den här frågan den prioritet som den bör ha. » I regeringsarbetet trängs väldigt många frågor, som på grund av olika inflytelser, påtryckningar och politiska intressen skall bli föremål för arbete och initiativ. Somliga frågor får ligga därför att de inte bedöms vara trängande, därför att riksdagen inte har beställt några åtgärder, därför att inga stora opinioner ställer krav eller vad det nu kan vara. I regeringsarbetet är det alltid fråga om att prioritera. Om det kommer en kraftfull beställning från riksdagen, blir naturligtvis en fråga prioriterad på ett annat sätt än eljest. Men här har skatteutskottets hemställan givits en utformning där det tydliga budskapet är: Denna fråga skall inte prioriteras!
Herr talman! För att fria LO från misstanken att slå följe med skatteutskottets konklusioner vill jag hänvisa till att LO:s remissvar upptar fyra trycksidor i den promemoria revisorerna har lämnat och att svaret pekar direkt i den riktningen att man vill ha åtgärder på området — snabba åtgärder, som man säger. Jag tror att LO betackar sig för att dras in som en faktor till stöd för det negativa yrkande skatteutskottet presenterar. Det här är inte en så märkvärdig fråga. Det är själva yrkandet som leder så galet och som kan misstolkas så att följden blir att det inte kommer att ske någonting. Det oroar oss verkligen på fullt allvar. Hade det varit så förfärligt svårt för skatteutskottet att instämma med sin egen text, som ju är positiv hela vägen? Om man bara hänvisat till vad man skrivit, så hade regeringen kunnat läsa det. Nej, utskottet säger: Lägg förslaget till handlingarna! Det är, som jag sade förut, en formidabel västgötaklimax.

Herr talman! Det råder vad jag förstår inga delade meningar om önskvärdheten av snabba åtgärder på det här området. Det är bara frågan om vilken väg vi skall gå för att få till stånd snabba åtgärder. Jörn Svensson säger att man inte har velat prioritera det här området. Men faktum är, vilket framgår av handlingarna, att detta område har prioriterats. Riksskatteverket har fått speciella medel för att arbeta med frågan. Det framgår av handlingarna att riksskatteverket har speciella kurser för att utbilda revisorer som kan gå in i de utomordentligt snåriga förhållanden som råder när man skall taxera de multinationella företagen. Jag tror att den vägen är snabbare framkomlig när man vill få ett bättre resultat i taxeringen än om man tillsätter en parlamentarisk utredning, som sitter och funderar på hela detta stora problemkomplex. Jag har sökt stöd hos Landsorganisationen, som säger att man snarast möjligt bör förelägga riksdagen förslag till ändrade regler. Frågan är av den arten att omfattande utredningar inte behövs. Det är ett praktiskt jobb för riksskatteverket, och man skall försöka hjälpa till att få fram bättre skatteregler på detta område.

Herr talman! Varje inlägg Rune Carlstein gör stärker mig i misstanken att bakom allt detta i verkligheten ligger en önskan att begrava hela frågan eller skjuta den över vägkanten. Här talas om att det är ett rent praktiskt arbete för riksskatteverket. Javisst — på den skattetekniska sidan. Men det är också väl bekant att väldigt mycket är gjort som skulle kunna påkalla politiska initiativ och åtgärder. Det vi från vpk opponerar oss mot är att man inte synes vilja föra denna fråga upp på ett politiskt plan, där den inom rimlig tid kan föranleda förslag från regeringen. Redan nu finns ju underlag för ett sådant förslag. De föreslagna typerna av åtgärder och reformer är inte på något sätt underbyggda genom en politisk beställning och en verklig politisk vilja. När det kommer till den skiljevägen hänvisar skatteutskottet uteslutande till en rent administrativ process och säger att denna skall fortsätta. Detta måste anses innebära att man inte tillmäter frågan någon politisk betydelse. Av någon anledning är man rädd för den och tycker den är obehaglig. Låt oss då diskutera varför frågan är obehaglig. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns svårigheter förknippade med denna fråga som inte är tekniska utan just politiska, men låt oss då diskutera dem! Låt oss inte med en diskussion om administrativa och tekniska procedurer försöka komma undan frågans politiska vikt och dignitet!
Herr talman! Nej, Jörn Svensson, jag upplever inte att den här frågan är otrevlig på något sätt ur politiska synpunkter. Skatteutskottet har klart sagt ifrån att det förutsätter att man skall benytta sig av de förslag som riksdagens revisorer har presenterat i det fortsatta arbetet för att få en bättre beskattning på detta område. Det utsägs klart i texten. Vi förutsätter att man kommer att göra det i fortsättningen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 36 behandlas ett flertal motioner, bl.a. en partimotion från centern om att avskaffa fastighetsskatten. När riksdagen beslöt införa fastighetsskatten motsatte sig centern det bestämt. Vi gjorde det av bl.a. två skäl: dels ansåg vi att det är fel att införa nya skatter, dels är fastighetsskattens utformning sådan att den drabbar oerhört orättvist. Skatten kommer i första hand att drabba dem som har de högsta bostadskostnaderna. Det gäller särskilt småhusägare som finansierat sina hus utan statliga lån och dem som under de senaste åren förvärvat ett äldre hus. Ofta är detta också flerbarnsfamiljer, som redan har en ansträngd ekonomisk situation. Även för flerfamiljshus blir den totala effekten av skatt och bidrag orättvis för de inte statsbelånade fastigheterna. Därtill kommer de olika skattesatserna, som gör orättvisan för den private fastighetsägaren än större. Fastighetsskatten är orättvis; den tar inga hänsyn till bärkraften. Därför bör den avskaffas retroaktivt från den 1 januari i år. Det är också vad som yrkas i reservation 2, som jag redan nu vill yrka bifall till. Till utskottsbetänkandet har också fogats två särskilda yttranden. I det första av dem berörs vissa bostadsskattefrågor, bl.a. frågan om beskattning av jordbrukets bostäder. Utskottets skrivning är i vissa avsnitt positiv, och jag vill gärna understryka vad utskottet skrivit om ett avsnitt i motion 1610. Man skriver: ”Vad angår riksskatteverkets schabloner för beräkning av förmånsvärde av bostad på jordbruksfastighet framgår av utskottets redogörelse förra året att schablonen inte bör tillämpas stelbent utan att taxeringsnämnden bör vara observant och jämka värdet när så är påkallat av särskilda skäl. Utskottet framhöll bl.a. att det inte borde komma i fråga att tillämpa schablonen och den särskilda 25-procentsregeln på ett sådant sätt att någon beskattas för värden som är uppenbart för höga. Samtliga omständigheter i det enskilda fallet borde kunna beaktas vid den skälighetsbedömning som trots schablonen i vissa fall inte kan undvikas. Med anledning av vad som anförs i motion 1610 vill utskottet nu endast understryka vikten av att dessa uttalanden noga följs i taxeringsarbetet och att taxeringsnämnderna uppmärksammas härpå.” Framför allt det sista vill jag mycket starkt understryka. Förutsättningen för att ett uttalande i riksdagen skall uppmärksammas och kunna tillämpas är ju att det verkligen kommer ut till taxeringsnämnderna och att deras uppmärksamhet fästs på det. Även en del andra betydelsefulla frågor som gäller beskattningen av lantbrukets bostäder, villor samt bostadsrättsföreningar och deras delägare behandlas i detta utskottsbetänkande. Stor risk föreligger att dessa frågor inte blir tillräckligt belysta i bostadskommitténs betänkande. Kommitténs slutbetänkande kommer enligt uppgift att avlämnas inom den allra närmaste tiden. Vi har därför avstått från att ställa några särskilda yrkanden, men vi kommer att med uppmärksamhet följa dessa frågor även i fortsättningen. I det andra särskilda yttrandet berörs kravet på en allmän översyn av fastighetstaxeringen. Riksdagen begärde 1982 att fastighetstaxeringen skulle bli föremål för en allsidig och förutsättningslös utredning av såväl de materiella som de formella reglerna. Den tidigare fastighetstaxeringskommitténs överväganden avsåg i huvudsak taxeringens tekniska utformning och inte de grundläggande fastighetsvärderingsreglerna. Det är nu angeläget att den av riksdagen begärda utredningen snarast tillsätts, så att nya regler kan fastställas innan nästa fastighetstaxering inträder. Utskottet har i betänkandet uttalat att man står fast vid sin förra året uttalade uppfattning att den begärda utredningen borde komma till stånd. Vi som står bakom det särskilda yttrandet har därför avstått från att i år ställa något särskilt yrkande. Men vi förväntar verkligen att regeringen snarast vidtar åtgärder för att förverkliga det beslut som 1982 års riksdag enhälligt fattade, nämligen att utredningen skulle tillsättas. Herr talman! Med detta vill jag understryka vad jag redan har sagt, nämligen att jag yrkar bifall till reservation 2.